Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i finansoch utrikesutskotten under Christer Nilssons ledighet anmält hans ersättare Berit Löfstedt samt som suppleant i jordbruksutskottet under Grethe Lundblads ledighet anmält hennes ersättare Staffan Vallin. Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen som ombud i Europarådets parlamentariska församling efter Anita Gradin anmält nuvarande suppleanten Lennart Pettersson samt som ny suppleant Anita Persson. Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i Europarådets parlamentariska församling efter Inger Lindquist anmält Margaretha af Ugglas.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

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förbättra rättssäkerheten för kvinnor som utsätts för övergrepp. Karin Ahrland har frågat mig om jag ämnar lägga förslag om rätt till juridiskt ombud för kvinnor i våldtäktsmål. Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att ge min syn på hur våldtäktsoffrens rättssäkerhet skall kunna garanteras. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. 1977 års sexualbrottskommitté skall enligt sina direktiv bl.a. undersöka förutsättningarna för att genom särskilda regler eller anvisningar underlätta situationen under förundersökningen för den som har utsatts för sexualbrott. Kommittén skall också överväga hur fasta och ändamålsenliga rutiner kan åstadkommas, så att ett offer för sexualbrott kan få omedelbar hjälp för de psykiska problem som övergreppet kan medföra. Efter vad jag har inhämtat kommer kommittén också att ta upp frågan om juridiskt biträde för en kvinna som har utsatts för ett sådant brott. Även andra åtgärder som avser den rättsliga handläggningen kommer att behandlas. Kommittén beräknar att avlämna sitt slutbetänkande under hösten. I betänkandet kan frågeställarnas spörsmål förväntas få en allsidig belysning. Ytterligare kan nämnas att en arbetsgrupp inom socialdepartementet är sysselsatt med att utarbeta förslag till hjälpåtgärder för kvinnor som har utsatts för misshandel. Det arbetet kan väntas vara slutfört senast under våren 1983. Arbete pågår alltså för att förbättra förhållandena på de områden som har påtalats av frågeställarna. För egen del vill jag säga följande. Man måste på allt sätt söka förhindra att övergrepp av det aktuella slaget över huvud taget inträffar. Lagstiftningsåtgärder kan vara ett medel. Men i grunden handlar det, som jag ser det, om att genom aktivt jämställdhetsarbete förändra den kvinnosyn som ytterst ligger bakom övergrepp av detta slag. Om övergrepp ändå förekommer, bör samhället i all möjlig utsträckning hjälpa och stödja den våldförda. Åtgärder av det slag som sexualbrottskommittén kommer att föreslå hör därvid till dem som närmast kommer i åtanke. Med den inställning som jag har i dessa frågor kommer jag att kraftfullt verka för att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet på detta område.

Herr talman! En ung kvinna i Norrköping anmäler att hon blivit utsatt för våldtäkt av flera män ur ett engelskt fotbollslag. Vad som sedan händer riktar strålkastarljuset på allvarliga brister i fråga om rättssäkerheten för kvinnor som utsatts för övergrepp. Häktningsförhandlingarna mot de inblandade fick ett egendomligt förlopp. Riksåklagarens beslut i går kan ses som en bekräftelse på detta. Kvinnan fick med kort varsel framträda inför domstolen i strid mot vanlig praxis. Häktningsförhandlingarna blev samtidigt något av en huvudförhandling. Kvinnans juridiska ombud fick ingen rimlig tid att sätta sig in i ärendet. Endast den som misstänktes för det lindrigare brottet hördes, medan den som misstänktes för det grövre brottet inte blev hörd som följd av att den förste friades. Kvinnans trovärdighet hade satts i fråga. Åklagaren framträdde i massmedia med fördomsfulla uttalanden. Engelska massmedia bedrev rena hetsjakten på kvinnan. Norrköpingsfallet har blottat missförhållanden som allvarligt kan undergräva tilltron till rättssäkerheten. I grundlagen fastslås att lag eller annan föreskrift ej får innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön. Men hur är det med rättstillämpningen? Svarar den alltid mot grundlagen? Missgynnas inte kvinnorna på grund av sitt kön? En kvinna som utsätts för nesligt våld behandlas uppenbarligen på annat sätt än de som utsätts för andra brottsliga gärningar. Hennes trovärdighet sätts i fråga på ett helt annat sätt. Polisen utbildas också att misstro anmälningar om våldtäkt. Hade offrets trovärdighet ifrågasatts på samma sätt om det på hotellrummet i Norrköping varit fråga om våld mot en mansperson? Händelserna i Norrköping utgör bakgrunden till min fråga om åtgärder för att öka rättssäkerheten för kvinnor. Frågan har dock långt större räckvidd än detta enskilda fall. Jag tackar justitieministern för svaret. Jag noterar som positivt justitieministerns uttalande att man måste göra allt för att förhindra övergrepp och att han kommer att kraftfullt verka för att stärka rättssäkerheten på detta område. Sexualbrottskommittén kommer att söka få till stånd en ändring av synen på övergrepp mot kvinnor. Men det tar tid, och jag vill fråga: Vilka åtgärder för att snabbt verka för en annorlunda inställning inom rättsväsendet är justitieministern beredd att vidta? Herr talman! Händelserna i Norrköping får icke upprepas!

Herr talman! Karin Ahrland är tyvärr sjuk i dag, och hon har bett mig att ta emot frågesvaret. Den kvinna som blir utsatt för våldtäkt får svåra sår för hela livet. Det finns i vårt land tusen och åter tusen kvinnor som kan vittna därom. Det tar lång tid att återgå till ett normalt liv — om det nu över huvud taget kan ske. Rädslan, ångesten och förnedringen — allt detta finns ständigt kvar. Attityden gentemot våldtagna kvinnor är ofta märklig. Kvinnan bringas i någon sorts försvarsposition i stället för att hjälpas och stödjas. Man ifrågasätter hennes uppgifter från det ögonblick då hon förnedrats på allra grövsta sätt. Självfallet finns det inga absoluta sanningar i ett våldtäktsmål. Men nog är det svårt att tro att kvinnor anmäler våldtäkt utan mycket starka skäl. Snarare är det väl så att kvinnan drar sig för att göra en anmälan med tanke på de nya förnedringar som hon måste gå igenom i form av förhör, utpekande osv. Efter den unga kvinnans gatlopp i Norrköping inför hyenelika utländska massmedia torde anmälningsbenägenheten tyvärr ytterligare minska. Det är därför viktigt att visa att vi alltjämt har ett rättssamhälle som gäller även för förnedrade kvinnor. På lång sikt gäller det naturligtvis att förändra attityder. På något kortare sikt gäller det att utbilda de människor som tar hand om brottsoffren i en svår kris. Men nästan omedelbart skulle vi kunna se till att våldtagna kvinnor får ett juridiskt ombud, ett ombud som kan vara med från det inledande förhöret. Kanske kunde man t.o.m. önska att den våldtagna kvinnan skulle mötas av en kvinnlig polis i den allra första utredningen. På Karin Ahrlands och mina vägnar tackar jag justitieministern för svaret. Jag tycker att det är positivt. Vi framför en förhoppning om att sexualbrottskommitténs utredning snarast resulterar i en proposition. Det är något som vi i kammaren och förmodligen alla i landet f. n. längtar efter.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Vi har haft lagar om kvinnofrid i Sverige sedan Birger Jarls tid, men kvinnor har trots det i dag ingen rättssäkerhet beträffande våldtäkt och misshandel. Vi lever kvar i gamla fördomar och schabloner när det gäller frågor som jämställdhet och kvinnors rättsliga ställning. Det är märkligt att vi inte kommit längre på väg i vårt land, att vi ännu inte uppnått jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är också märkligt och upprörande att kvinnor får så dåligt stöd och skydd från samhället, som har framgått i Norrköpingsfallet. Det är vidare märkligt att en regeringsdeklaration, som presenteras samtidigt som en het debatt förs om kvinnors rättslöshet, inte med ett ord framhåller behovet av en ny kvinnosyn eller över huvud taget nämner ordet kvinna. Regeringsdeklarationen är en typisk produkt för det manssamhälle som vi lever i. Jag tror inte att socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle ha släppt igenom en sådan produkt. Våld mot kvinnor är svårt att kartlägga, eftersom mycket av det inte anmäls till polisen av olika skäl. Men att våldet är mycket omfattande torde står klart för alla. Nu krävs förändringar — snabba förändringar — för att skydda kvinnor. Vi måste göra rent hus med gamla värderingar. Det måste till omvärderingar och nytänkande. Vi måste få en ny kvinnosyn. Vi måste först och främst söka förhindra, som justitieministern säger, sexuella övergrepp över huvud taget. Kvinnor som utsätts för övergrepp behöver socialt och kurativt stöd — en kurator som kan hjälpa dem. Det här är i dag en hjälp som framför allt ges av kvinnorna själva i form av kvinnohus och liknande. Kvinnors rättsliga ställning i samband med sexuella övergrepp måste förbättras, och de processuella reglerna måste ses över. Kvinnan uppträder i rätten som vittne — hon ses inte som ett offer och knappast som en part. Kvinnan blir den utsatta — och med nu gällande värderingar har hon uppenbarligen sig själv att skylla för det inträffade. Något ombud till sin hjälp har hon inte. Kvinnor i denna situation måste ha ett juridiskt ombud som stöd och hjälp inför rättegången, ett ombud som tar till vara kvinnans intressen. Jag noterar justitieministerns personliga programförklaring, som känns väldigt bra och som visar en lyhördhet, vill jag säga, för frågornas innebörd. Jag tar det som ett löfte om snabba förändringar. I och för sig har jag i dag ingen tilltro till socialdemokratiska löften — valet har ju gett oss nya erfarenheter därvidlag — men å andra sidan är Ove Rainer inte särskilt belastad i detta hänseende. En sak är säker: Sveriges kvinnor kommer att se till att förändringar kommer till stånd. När sexualbrottsutredningens betänkande framläggs, kommer kvinnoorganisationerna att redovisa sina uppfattningar och krav. Sedan krävs snabb uppföljning och snabba åtgärder. Det finns en stark opinion i vårt land för detta. Och det känns skönt att både män och kvinnor ställer upp.

Herr talman! När det gäller den aktuella rättegången vill jag säga att jag är förhindrad att uttala mig om detta särskilda fall. Jag kan bara konstatera att justitieombudsmannen har frågan under utredning. Jag kan också säga till herr Berndtson att olämpliga uttalanden ibland förekommer från företrädare för rättsväsendet — jag säger detta rent generellt. Sådant kan tyvärr förekomma men är faktiskt ganska ovanligt i vårt land. Den grundsyn som jag har gett uttryck åt när det gäller sexualbrotten vet jag kommer till uttryck i sexualbrottskommitténs betänkande. Där kommer man att lägga fram ett förslag till ändrad lagstiftning rörande sexuella övergrepp som gör rent hus med föråldrade synsätt — de synsätt som nu präglar vår lagstiftning. Utan att helt föregripa kommitténs förslag och remissbehandlingen vill jag klart deklarera att jag står bakom denna grundsyn. Det gäller framför allt betydelsen av kvinnans handlande i en sådan här situation, där en omprövning nödvändigtvis måste ske. När det gäller de insatser som kan göras nu, så skall jag försöka lägga fram en proposition under våren — om det är möjligt. Det beror litet grand på när betänkandet kommer. Men redan nu kan vissa åtgärder vidtas. Så t.ex. finns det en lärobok för polispersonal som påtalats i pressen. Vi skall se över den. Det finns formuleringar där som inte är lyckliga. Detta går att göra omedelbart. Kommitténs förslag kommer att innebära att den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp skall av polisen informeras om möjligheten att få juridiskt biträde. Redan i dag finns den möjligheten, i form av ett biträde i enlighet med den allmänna rättshjälpen. Frågan om ett ombud skall prövas ingående, och jag vet inte vilket förslag som kommer i detta avseende. För min del är jag positiv till denna tanke. Polisen kommer också att få till uppgift att informera våldtäktsoffren om vilka möjligheter de har, och en hel del andra åtgärder kan vidtas ganska omedelbart.

Herr talman! En allmän erfarenhet som har gjorts i sådana fall som Norrköpingsfallet är att där det finns två olika versioner utgår man uppenbarligen i första hand från att det är kvinnan som inte talar sanning. Det kan inte ge henne fullgod rättssäkerhet. Jag tror att det är viktigt att man tar itu med de här frågorna omedelbart. Och det finns några konkreta åtgärder som kan vara viktiga. Jag vill fråga justitieministern om han exempelvis kan verka för att åklagare i större utsträckning bereds möjligheter att delta i de kurser som anordnas, för att de skall få större insikt i utsatta kvinnors problem. Den handbok för utbildning av polispersonal som justitieministern pekar på tycker jag det är synnerligen angeläget att man ser över. Läroboken är utgiven så sent som 1982, men där finns åtskilligt som man måste ifrågasätta. Det är helt uppenbart att en kvinna som anmäler att hon utsatts för våldtäkt möter en misstro från första början, och i läroboken finns formuleringar som är minst sagt förvånande. Där talas t.ex. om att våldtäktsangivelse ofta tillgrips för att skyla över ett sexuellt felsteg, att äventyrliga flickor skyller på våldtäkt när de kommit sent hem, att det ofta förekommer att flickor i pubertetsåldern uppdiktar en våldtäktshändelse för att göra sig intressanta bland kamrater osv. Jag tror att det vore ett viktigt bidrag till en annan syn på dessa frågor, om man också såg över den här litteraturen. Jag tror vidare att det är bra att kvinnorörelsen har engagerat sig och drivit fram kvinnornas situation till offentlig diskussion. Kvinnorörelsen har länge kämpat för att öka kvinnornas rättssäkerhet, men låt mig säga att detta icke bara skall vara en fråga för kvinnorörelsen, utan också männen har anledning att engagera sig i kampen för att kvinnorna skall få en bättre rättssäkerhet.
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in i polemik med Ove Rainer, eftersom jag tycker att den grundsyn som justitieministern har redovisat är positiv. Jag noterar också med tacksamhet det som justitieministern sade i sitt andra inlägg, där han bl.a. lämnade uppgift om att vi kunde förvänta oss en proposition till våren — det tycker jag är bra.
Herr talman! Som jag sade finns det åtskilliga åtgärder som måste vidtas relativt snabbt. Vi skall i departementet se över dem omgående — den utfästelsen kan jag göra. Men jag vill samtidigt erinra om att RFSU har redovisat vissa erfarenheter från sin våldtäktsklinik, och dessa erfarenheter är positiva. Därifrån kan man inhämta att våldtäktsoffren i regel är nöjda med det bemötande de har fått av polisen. Jag vill därför i och för sig se det nu aktuella fallet som ett undantagsfall — det finns kanske flera — men man måste se till att inte heller undantagsfallen inträffar.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig när jag avser att framlägga förslag angående sockernäringens framtid. Med anledning av frågan vill jag anföra följande: Ärendet är under beredning i jordbruksdepartementet. Jag avser att handlägga det skyndsamt.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för det snabba svaret. Jag har själv deltagit i sockernäringskommittén, som lade fram ett enhälligt förslag i detta ärende. Vi arbetade hela tiden med målsättningen att Nr 12 förslaget skulle bli färdigt så snabbt att regeringen i god tid innan det nu Tisdagen den gällande avtalet gick ut skulle kunna lägga fram ett nytt förslag. 19 oktober 1982 Jag vet att den föregående regeringen har arbetat med frågan och att en proposition var på gång — den aviserades i somras. Enligt uppgift baserades Om sockernäringpropositionen på just det förslag som sockernäringskommittén enhälligt ens framtid hade lagt fram. Det nuvarande avtalet mellan staten, sockerindustrin och sockerbetsodlarna går ju nu ut, och det är då rimligt att anta att man dessförinnan skall hinna lägga fram ett nytt förslag, så att vi inte hamnar i en situation som många människor, inte minst i mitt län, i dag är mycket oroliga för. Jag vet att man förbereder uppvaktningar hos jordbruksministern. Att oron i just Karpalundsområdet är stor är förståeligt, inte minst med tanke på att sockerbruket i Karpalund även tidigare har varit i farozonen. Om kommitténs förslag så småningom vinner kammarens bifall skulle Karpalund räddas för framtiden och de många som i dag jobbar inom sockerindustrin, och inom jordbruket med sockerbetsodling osv., skulle kunna bli lugnade. Jordbruksministern svarar att ärendet är under beredning i jordbruksdepartementet, och jordbruksministern avser att handlägga det skyndsamt. Jag är tacksam för det svaret, det är positivt. Men jag vill ändå fråga jordbruksministern: När beräknar Svante Lundkvist att ärendet kan läggas fram för kammaren? Med hänsyn till att också socialdemokraterna enhälligt stod bakom kommittéförslaget hoppas jag verkligen att den nya regeringen inte har ändrat sina tankegångar, utan att man också kommer att ställa sig bakom sina egna kommittéledamöter.
Herr talman! Jag är, av den anledning som Ingvar Eriksson själv antydde, medveten om brådskan, vilket också framgår av mitt svar. Men det är också riktigt som Ingvar Eriksson sade att uppvaktningar har begärts, och jag tänkte lyssna på vad man har att säga mig innan jag tar definitiv ställning.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för den upplysningen. Jag tror att jordbruksministern har all anledning att lyssna mycket noga på den delegation som kommer från Kristianstadsområdet. Det betyder mycket för den regionen och för hela sockernäringen om kommitténs förslag kommer att accepteras. Det betyder bl.a. att vi kommer att ta vara på just sockerbetsodlingen i Sverige, att vi kommer att utnyttja hela sockerindustrins kapacitet och de investeringar som man har gjort inom jordbruket på sockerbetsodlingens område. Alla människor sysselsatta i sockernäringen i Karpalundsområdet och även i andra områden med sockerbetsodling kommer att kunna klara sin sysselsättning, och det har oerhört stor betydelse i dagens läge. Det är också väldigt viktigt att kunna få till stånd en valfrihet. Genom att 2 bevara samtliga sockerbruk har man kanske möjligheter att i framtiden använda något sockerbruk för energiframställning. Det är en av de viktiga punkter som sockernäringskommittén mycket starkt har betonat. Jag hoppas att jordbruksministern skall se positivt på frågan och mycket snabbt kunna lägga fram ett positivt förslag.

Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för kammarens sammanträden den 26 oktober-den 17 december 1982. Enligt planen skall kammarens sista arbetsplenum före jul hållas fredagen den 17 december och det sista sammanträdet för besvarande av frågor och interpellationer äga rum måndagen den 13 december. En förteckning över de propositioner som kommer att överlämnas till riksdagen under tiden fram till juluppehållet beräknas föreligga i slutet av denna vecka. Så snart denna förteckning erhållits kommer en ärendeplan att upprättas.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka konkreta förändringar jag vill genomföra för att förbättra högskolans antagningssystem. Antalet sökande till utbildningslinjer i högskolan är väsentligt större än antalet nybörjarplatser. Ett urval måste därför alltid göras, och det finns för detta urval ingen metod som är problemfri eller som kan tillgodose alla krav som kan ställas från olika grupper av sökande. Urvalsreglerna har ändrats vid flera tillfällen under senare år. Vid antagningen inför höstens utbildning har vissa nya urvalsregler tillämpats för första gången. Dessa beslutades av riksdagen våren 1980 och innebär bl.a. att möjligheterna har ökat för ungdomar att komma in på utbildningslinjer. Det är enligt min mening viktigt att studera de faktiska effekterna av de förändringar som nu gjorts inte bara för ungdomar som kommer mer eller mindre direkt från gymnasieskolan utan också för andra kategorier sökande. Samtidigt vill jag framhålla att det antagningssystem som byggts upp sedan mitten av 1970-talet är komplicerat och att det inte är bra att fortsätta att ”lappa” i systemet, särskilt om inte effekterna med någon större säkerhet kan förutses. Jag vill erinra om att universitetsoch högskoleämbetet har i uppdrag att senast den 1 november 1982 belysa vilka konsekvenser gymnasieutredningens förslag till studieorganisation och betygssystem får när det gäller tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Vid fullgörande av detta uppdrag skall också de erfarenheter som UHÄ gjort av det nu tillämpade antagningssystemet beaktas. Jag avser att ta initiativ till en översyn av tillträdessystemet i stort när UHÄ:s redovisning föreligger. Jag vill därmed inte utesluta att smärre justeringar i de nuvarande reglerna kan visa sig motiverade i avvaktan på resultat av denna översyn.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Antagningen till de högskoleutbildningar som började i höst visar klart och entydigt att högskolans antagningssystem måste förändras. Den uppfattningen delar uppenbarligen utbildningsministern, som nu ger beskedet att hon kommer att ta initiativ till en översyn av tillträdessystemet. Däremot ger utbildningsministern inte några konkreta besked om vilken inriktning översynsarbetet skall ha. Från folkpartiets sida har vi gång på gång slagit fast att konsekvenserna av antagningssystemet är oacceptabla. Konkret har vi för det första föreslagit att andelen garanterade platser för ungdomar skall öka ytterligare. Den nuvarande garantin för direktövergång omfattande en tredjedel av platserna bör öka till 50 96. För det andra har vi pläderat för ett system med s.k. viktade betyg. Vid antagningen tillt.ex. naturvetenskapliga högskoleutbild ningar bör betygen i naturvetenskapliga skolämnen väga tyngre än betygen i andra ämnen. Vi har för det tredje sagt att betygen också i fortsättningen måste få en avgörande betydelse men att man bör pröva att i en del fall komplettera med antagningstester. Jag vågar påstå att de här kraven har fått . ett betydande gensvar hos föräldrar, lärare och elever. Några motsvarande konkreta viljeyttringar har inte avhörts från socialdemokratiskt håll. Tvärtom har socialdemokraterna motsatt sig de förbättringar som riksdagen har genomfört efter förslag från liberalt håll. Jag tänker t.ex. på borttagandet av föreningsmeriterna som urvalsgrund för tillträde till högskoleutbildning. Det visade sig ju att föreningsmeriterna slog orättvist. Gränsdragningen var svår, och kvinnor missgynnades systematiskt. Det var bakgrunden till att UHÄ föreslog att föreningsmeriterna skulle tas bort. Tyvärr röstade socialdemokraterna emot det förslaget. Det är därför befogat med en första följdfråga till utbildningsministern: Kan utbildningsministern lova att socialdemokraterna inte kommer att föreslå införande av föreningsmeriter igen? En andra följdfråga är: Kan Lena Hjelm-Wallén tänka sig att andelen garanterade platser för ungdomar ytterligare ökas? Slutligen har jag en tredje följdfråga: Tycker utbildningsministern att det är rimligt att man i den kommande översynen överväger att också införa s.k. viktade betyg?
Herr talman! Jörgen Ullenhag och jag är överens om att det är en mängd svagheter i systemet. Jag vill då erinra om att folkpartiet har innehaft regeringsansvaret under sex år, varunder de här svagheterna bara har ökat. Folkpartiet har ett särskilt ansvar för högskolan, eftersom en folkpartist hela tiden innehaft högskoleministerposten. Vi socialdemokrater har innehaft regeringsansvaret i tio dagar. Jag tänker i dag inte gå närmare in i konkreta detaljer — det är för tidigt för det.

Herr talman! Ja, det är riktigt, Lena Hjelm-Wallén, att folkpartiet har innehaft regeringsansvaret. Och vi har använt det regeringsansvaret till att föreslå konkreta, vettiga förändringar i högskolans antagningssystem. Vi har föreslagit — och fått riksdagen med oss på det — att man skall ta bort föreningsmeriterna. Vi har minskat betydelsen av arbetslivserfarenhet. På båda dessa punkter, som alltså innebar förbättringar, röstade socialdemokraterna emot oss. Systemet har alltså förbättrats, men det återstår ännu väldigt mycket att göra. Jag vet att många elever, föräldrar och andra nu är oroade över att socialdemokraterna kanske vill göra det svårare för ungdomar att komma in i högskolan, att socialdemokraterna kanske vill återvända till den ståndpunkt de intog här i kammaren och öka betydelsen av arbetslivserfarenhet jämfört med nu, samt att de kanske vill återinföra föreningsmeriterna igen. Därför är det mycket befogat att fråga den nytillträdande socialdemokratiska regeringen och utbildningsministern: Vad tycker ni konkret i de här frågorna? Vad tycker ni om föreningsmeriterna? Många väntar på svar på just dessa frågor, och därför upprepar jag dem.
I regeringsförklaringen av den 8 oktober står att tillgång till kunskap inte får vara ett privilegium för en avgränsad krets. Skall detta tolkas så att regeringen avser att lätta på spärrarna till högskolan?
Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig om regeringen avser att lätta på spärrarna till högskolan. I regeringsförklaringen slås fast som en utgångspunkt för den fortsatta utbildningspolitiken att alla människor måste få kunskaper för att behärska och påverka de egna levnadsbetingelserna och utvecklingen i samhället. Detta kommer självfallet liksom hittills att kräva stora åtaganden, som berör alla delar av utbildningsväsendet: grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Det gäller såväl innehållet i utbildningen och utbildningens organisation och arbetsformer som fördelningen av resurser av olika slag på utbildning, olika grupper och olika regioner. Det är inte möjligt att ge högskoleutbildning åt alla som efterfrågar sådan utbildning. I 1975 års riksdagsbeslut om högskolereformen slogs fast att högskoleutbildningen skall planeras med hänsyn till de enskildas efterfrågan, arbetslivets behov och tillgängliga resurser. Jag är för min del inte beredd att frångå dessa principer för planeringen. Vad detta konkret skall innebära i fråga om antal utbildningsplatser måste självfallet prövas i det årliga budgetarbetet. Jag återkommer närmast till dessa frågor i 1983 års budgetproposition.

Herr talman! I sex sidor tättskriven regeringsförklaring ägnas sex rader åt hela skoloch utbildningsväsendet. Efter ett inledande konstaterande att alla människor behöver kunskaper fastslår den nya regeringen att barn är i skolan för att lära och utvecklas. Med tanke på tidigare socialdemokratiska försyndelser på området kanske det känns viktigt för en socialdemokratisk regering att slå fast detta. För en moderat tycks det som en sådan uppenbar självklarhet att det inte skulle behöva ta i anspråk en av de tre meningar som man i regeringsförklaringen ägnar målen för svensk utbildningspolitik. Därefter konstateras att kunskap ”Dblir allt viktigare ju mer komplicerat samhällsliv och teknik blir”. Jag ber om ursäkt för att det är litet dålig svenska i meningen, men jag läser innantill. Det är ju inte heller något särskilt sensationellt konstaterande. Så kommer den enda mening som antyder något om inriktningen av utbildningspolitiken, och den lyder: ”Därför får tillgång till kunskap inte vara ett privilegium för en avgränsad krets.” Vid en granskning av de möjligheter att inhämta kunskaper som det svenska samhället bjuder i dag kan man bara finna ett område där det verkligen finns snäva och hårda, av samhället fastställda gränsdragningar för kunskapsinhämtande, och det är högskolan. Om regeringsförklaringens ord över huvud taget betyder något konkret, måste denna mening då rimligen betyda att högskolan skall öppnas åtminstone för fler. Och det skulle ju vara en konkret åtgärd inte minst i tider med svåra sysselsättningsproblem för våra ungdomar. Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Svaret innebär att inte heller den meningen i regeringsförklaringen betyder något konkret. Det måste vara tråkigt att gå in i uppgiften som utbildningsminister under sådana förutsättningar och med så ringa av regeringen uttalade ambitioner på utbildningsområdet. Vi får hoppas att utbildningsministern själv har fantasi att åstadkomma något bättre i fortsättningen.
Herr talman! Också vi socialdemokrater tycker att det som uttalas om kunskaper i regeringsdeklarationen är något ganska självklart. Men detta uttalande måste trots allt göras, eftersom vi så länge har utsatts för helt orättvisa beskyllningar just på den punkten. När vi säger att utbildning och kunskaper inte skall vara ett privilegium för några få innebär det att det finns massor att göra på alla utbildningsområden. Det verkar som om Anita Bråkenhielm var okunnig om att vi har ett stort problem på grundskolans område. Det finns många som har ofullständig grundskoleutbildning. Detta vill den socialdemokratiska regeringen angripa, som statsrådet Göransson redan har aviserat. Vi vill se till att de som vill få utbildning på gymnasienivå skall kunna få det, och vi vill arbeta för att rekryteringen till den högre utbildningen skall bli mer rättvis.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att föreslå att det värdesäkra lönesparandet skall upphöra eller att villkoren väsentligt förändras och i så fall från vilken tidpunkt. Såsom uttalats i den krisplan som regeringen nyligen offentliggjort skall bl.a. de skattereduktioner som utgår inom ramen för det s.k. skattesparandet fr.o.m. 1984 års taxering minskas med tio procentenheter. Det innebär att skattereduktionen blir 10 90 för skattesparkonto och 20 26 för skattefondskonto. En proposition om detta kommer att föreläggas riksdagen redan i höst.

Herr talman! Jag skall be att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min fråga. Sedan frågan ställdes har ju ett par av frågetecknen rätats ut. Som ju också framgick av svaret kommer villkoren för det värdesäkra lönesparandet att ändras fr.o.m. årsskiftet. Beklagligtvis får nu spararna, vilkas sparinsats är ytterst betydelsefull för att vi skall komma till rätta med den ekonomiska krisen, se sin svångrem åtdragen ett par extra hål. Som ytterligare lök på laxen kommer så förslaget att slopa lindringarna i beskattningen av aktieutdelningar. När det värdesäkra lönesparandet infördes hösten 1978 föredrog nio av tio att spara i bank i stället för i aktiefonder. Först 1980 när skattereduktionen för sparandet i aktiefondskonto höjdes från 20 till 30 26 tog denna sparform riktig fart. Bidragande orsaker var självfallet också lindringen i beskattningen av aktieutdelningar och vissa lättnader i realisationsvinstbeskattningen. Nu är det inte längre 10 96 utan 40 96 av spararna som väljer aktiefondskontona. I slutet av augusti i år fanns det 501 000 sådana konton samt 747 000 i banksparandet. Tillsammans har det öppnats 1 248 000 konton i värdesäkra lönesparandet, och även om en del personer använt sig av båda sparformerna är det säkerligen ingen överdrift att påstå att över en miljon svenskar använder sig av denna sparform. Onekligen är detta en stor framgång inte minst mot bakgrund av att det sparade beloppet utgör sammanlagt ca 11 miljarder kronor. Socialdemokraterna har från allra första början motsatt sig denna sparform, och senast i våras yrkade man i en partimotion att skattesparandet skulle avvecklas vid årsskiftet 1982-1983. Motiven härför var att sparformen var för kostsam, att den inte ökade det totala sparandet i ekonomin och att sparformen inte lyckats attrahera de breda löntagargrupperna och således var fördelningspolitiskt förkastlig. Vad beträffar kostnaderna är skattebortfallet inte mer än hälften mot vad bortfallet skulle vara om löntagarfonder införts för samma sparbelopp. Den statliga lönsparkommitténs undersökningar motsäger de övriga påståendena. Det finns inget entydigt samband emellan lönesparandet och hushållsinkomsten. När det gäller nysparandet anger 62 90 av de tillfrågade att deras sparande är ett nysparande. Lägg därtill att det årliga sparbeloppet är maximerat till 7 200 kr. och att skattereduktionen har samma värde oavsett inkomstnivå, så framgår det att det värdesäkra lönesparandet även har en låginkomstprofil. Nu har socialdemokraterna alltså delvis bytt fot och låter sparformen vara kvar — låt vara med försämrade villkor. Frågan är emellertid hur länge. ”En övergång till ett fördelningspolitiskt bättre motiverat stöd till sparandet kommer att prövas”, heter det. En naturlig följdfråga är då om man under mandatperioden kan förvänta sig att det värdesäkra lönesparandet kommer att upphöra eller dess villkor än en gång försämras och vad som i så fall väntar oss i stället.
Herr talman! Först vill jag konstatera att Knut Wachtmeisters definition av svångrem är något extravagant. Vad det handlar om är att ett antal människor inte får en skattesänkning på 300 å 400 kr. nästa år. Om Knut Wachtmeister letar efter svångremmar, lär han hitta andra som bekymrar människorna långt mer än den här åtgärden. Det andra är kostnaden för detta system, som helt orätt kallas för värdesäkert lönesparande. Det är inte något lönesparande, eftersom alla slags inkomster och alla slags förmögenheter kan användas för de här insättningarna. Kostnaden för det sparandet uppgår f.n. till 2 miljarder kronor om året. Vi finner det helt orimligt att för en spareffekt som är osäker — om den ens existerar — minska statens och kommunernas inkomster med sådana belopp, när vi samtidigt tvingas vidta utomordentligt hårdhänta åtgärder, som drabbar breda medborgargrupper.

Herr talman! Det är inte så litet spararen förlorar. Det rör sig om 720 kr. Lägger man därtill att lättnaderna i beskattningen vid aktieutdelningar kommer att slopas, så finner man att det är ganska mycket som den enskilde spararen går miste om. Jag tycker därför att det finns fullt fog för att tala om att man får dra åt svångremmen ett par hål till. Sedan säger Kjell-Olof Feldt att det har kostat 2 miljarder kronor. Det är en grov överdrift. Enligt våra beräkningar som har bekantgjorts, i motsats till de socialdemokratiska, kostar det 1 miljard. Skulle man som sagt spara i de kollektiva löntagarfonderna som det talats om, skulle kostnaden bli den dubbla. Nu upprepar Kjell-Olof Feldt vad som sägs i regeringsdeklarationen, att man skall övergå till ett fördelningspolitiskt bättre motiverat stöd. Men jag fick aldrig något svar på min fråga om det kommer att ske inom den närmaste tiden och vad vi i så fall får i stället. Att aktiesparandet och annat sparande är betydelsefullt erkänner man också från socialdemokratiskt håll. Nu stöder man sig på att börskurserna gått upp så kraftigt efter skiftet. I och för sig är det inte så egendomligt. Dels beror det på den förväntade inflationen med ett börssparande som i alla fall är någorlunda värdesäkert, åtminstone i jämförelse med sparande i bank. Dels kan en anledning vara — det håller säkert Kjell-Olof Feldt med mig om —- att socialdemokraterna, som i våras talade om att man skulle slopa det värdesäkra lönesparandet, nu i alla fall i vissa delar har gjort en helomvändning och låter det vara kvar. Det har varit en lättnad för aktiebörsen. Jag upprepar alltså frågan: Vad kan vi vänta oss i stället? Kan inte finansministern lätta något på förlåten?
Herr talman! Under valrörelsen hävdade moderata samlingspartiet att efter en socialdemokratisk valseger skulle den 20 september marschen in i öststatsekonomin börja. Börsen skulle krascha. Kapital skulle lämna landet. Investerare skulle fly från svenskt territorium. Nu är det naturligtvis, antar jag, en stor besvikelse för propagandisterna inom moderata samlingspartiet att börsen beter sig tvärtom. Näringslivet välkomnar stora delar av den ekonomiska politik som den nya regeringen har inlett. Vi har lagt grunden, tror jag, för en helt annan framtidsoptimism i det svenska samhället. Det finns bara ett enda argument kvar för Knut Wachtmeister när det gäller att slåss för det här konstiga sparandet. Det är att detta sparande innebär att vissa grupper får betydande skattesänkningar, skattesänkningar som det samhällsekonomiskt och statsfinansiellt egentligen är väldigt liten mening med att dela ut. Det är klart att de grupperna skall ha sin rätt, men det skall då vara mot en prestation. Det stora problemet är att ingen har kunnat visa att det har uppstått något nettosparande som ett resultat av alla de miljarder som nu betalas ut.

Herr talman! Det är inte meningen att vi skall ha en debatt om devalveringen. Men då Kjell-Olof Feldt säger att näringslivet välkomnar de aktuella åtgärderna, får man väl avvakta och se hur det blir med avtalsrörelsen innan man kan fälla någon slutlig dom. Ett enda argument har Knut Wachtmeister kvar, säger Kjell-Olof Feldt. Det är att betydande grupper får skattelättnader genom det värdesäkra lönesparandet. Ja, det är fråga om betydande grupper. Som jag sade inledningsvis ägnar sig över 1 miljon människor åt det. Kjell-Olof Feldt säger vidare att det inte förekommer något nysparande. Men jag sade i mitt första anförande att den statliga lönedelegationen klart har fastlagt att det förekommer ett nysparande. 62 76 av de tillfrågade angav ju att deras sparande var ett nysparande. Jag konstaterar också att jag inte har fått svar på frågan om hur man kommer att tackla den här situationen. Man säger att det är betydelsefullt att spara. Men vad får vi i stället — om vi inte får ha kvar det värdesäkra lönesparandet?
Herr talman! För att inte uppenbart vilseledande uppgifter skall stå oemotsagda i riksdagens protokoll vill jag konstatera: Det var inte någon lönedelegation som gjorde den aktuella undersökningen utan lönsparkommittén, och undersökningen är statistiskt helt undermålig och säger ingenting om spareffekterna. Sedan skall riksdagen i god tid få besked om huruvida det skall ske några förändringar i det här skattesparandet och hur dessa förändringar skall se ut. Till dess får herr Wachtmeister ge sig till tåls.

Herr talman! Nils Åsling har ställt följande fråga: ”Hur avser regeringen bemästra de fördelningspolitiska effekter och det starkt ökade inflationstryck i den svenska ekonomin som är direkta konsekvenser av devalveringen av den svenska kronan?” Den fråga som har ställts är utomordentligt omfattande. Den kan enligt min mening inte belysas i ett enkelt frågesvar i riksdagen. Regeringen har i dokumentet Krisplan för Sverige redovisat bakgrunden till delvalveringen och de åtgärder i den ekonomiska politiken som bör följa. Regeringen kommer att lägga förslag i hela detta ärende omkring den 10 november. Jag vill dock säga följande. Det är helt avgörande för ett lyckosamt genomförande av den inledda politiken att alla grupper får vara med och dela de bördor som krävs för att föra Sverige ur krisen. För att krispolitiken skall få den rätta fördelningsmässiga förankringen omfattar den även åtgärder för att fördela bördorna även på andra grupper än löntagarna. Sålunda kommer förslag att läggas om skärpning av förmögenhets-, arvsoch gåvoskatten, liksom om en neddragning av förmånerna i det s.k. skattesparandet. Ytterligare åtgärder övervägs, däribland åtgärder för att dels motverka starkt ökade förmögenhetsskillnader till följd av stigande vinster, dels säkerställa hur dessa vinster används för att öka investeringar och sysselsättning. Barnbidragen kommer att höjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min fråga. Förvisso är det ett vittomfamnande problem som jag har tagit upp, men det har hög aktualitet, och svenska folket frågar sig onekligen hur det nu skall bli på många områden. Nedskrivningen av den svenska kronan med 16 26 har ju radikalt försämrat förutsättningarna för att hålla tillbaka inflationen och därmed också förutsättningarna för en rimlig fördelningspolitik. Att ”en devalvering i sin första fas alltid är en förlust för det land som devalverar och att den förlusten tar sig uttryck i en sänkning av levnadsstandarden för de breda folklagren”, det var vad dåvarande riksdagsmannen Kjell-Olof Feldt sade i en debatt med dåvarande ekonomiministern Gösta Bohman här i kammaren den 21 april 1978. Det omdömet torde i ännu högre grad kunna gälla den stora devalvering som den socialdemokratiska regeringen nu har genomfört. För breda lager av vårt folk, som fortfarande har i färskt minne den valagitation som socialdemokraterna bedrev, måste detta naturligtvis uppfattas som en helomvändning och som ett, skulle jag vilja säga, anmärkningsvärt svek mot den politik som man fick väljarnas förtroende för. Statsrådet Feldt hänvisar till den krisplan för Sverige som den nya regeringen lade fram den 11 oktober. Där framhålls att alla måste bära bördorna. Ingen grupp får försöka kompensera sig för den inflationseffekt som devalveringen övergångsvis innebär, heter det bl.a. i en nyckelformulering i krisprogrammet. Vidare sägs det att ”löntagarna bör inte eftersträva kompensation i de kommande avtalsförhandlingarna för den inflationseffekt som devalveringen ger upphov till.” Nej, naturligtvis inte. Det är en självklarhet. Annars blir devalveringen som åtgärd enbart ett försök att springa ifrån gamla socialdemokratiska löften. Men det är onekligen en tung börda man lastar på löntagarna med hotet om en 12-15-procentig inflation. Det var också intressant att lyssna till Kjell-Olof Feldts svar. Där fanns avslutningsvis en lakonisk formulering om att barnbidragen kommer att höjas. Är det inget annat område man skall kompensera för de här effekterna? Skall man uppfatta detta som att socialdemokratin nu överger löftena till pensionärerna om värdesäkringen? Det är en fråga som jag hoppas att Kjell-Olof Feldt kan besvara här i dag.
Herr talman! Jag vill bara påminna Nils Åsling om att den borgerliga trepartiregeringen 1976-1977 devalverade kronan med exakt 16 90. Det är lika mycket som vi nu devalverar. Skillnaden är bara att ni hattade med detta i fyra omgångar, innan ni äntligen kunde bestämma er för hur mycket ni skulle skära ner folkets levnadsstandard, och ni ådrog er ett visst löje i vår omvärld för denna obeslutsamhet. Jag förstår att det passar de borgerliga partierna att börja tala om svikna vallöften. Men låt mig bara påminna om att socialdemokraterna var det enda partii denna valrörelse som talade om för svenska folket att det skulle krävas uppoffringar för att vi skulle kunna ta oss ur den ekonomiska krisen. Vi var det enda parti som gick till val och talade om att vi måste höja momsen. Vi var det enda parti som talade om att standarden icke skulle kunna höjas, utan antagligen måste sänkas för att vi skulle kunna få fram de resurser som krävs för en återuppbyggnad av Sverige. Vi har inte svikit något enda vallöfte. Det vallöfte som Nils Åsling nu talar om, nämligen det som gäller pensionärerna, kommer vi att hålla. Sedan vill jag säga att detta egentligen handlar om den nota från Nils Åslings regeringstid som nu måste betalas. Att Nils Åsling inte själv behöver attestera den notan skall han vara hjärtligt glad för.

Herr talman! Jag vill påminna Kjell-Olof Feldt om det citat jag åberopade i mitt förra inlägg, av vilket det framgick att det är löntagarna som får betala fiolerna när man gör en devalvering av den här arten. Det var intressant att Kjell-Olof Feldt erinrade om att de borgerliga regeringarnas devalveringar var lika stora som den nu genomförda devalveringen. Men det var en markant skillnad mellan dessa devalveringar och den devalvering som socialdemokratin har gått ut med. De borgerliga regeringarnas devalveringar var motiverade av den svenska industrins internationella konkurrenssituation. De var motiverade av kronans övervärdering. Inget av dessa kriterier gäller för den nu genomförda devalveringen, som är en ren konkurrensdevalvering och ett rent vågspel, där man har satt inte minst låginkomstgruppernas situation på spel för att uppnå vissa klart definierade fördelar för näringslivet. Vi får se hur effekten av detta blir. Jag tror att vi om ett år kan se hur detta vågspel faller ut. Men redan nu kan jag säga — eftersom Kjell-Olof Feldt sade att socialdemokratin var det enda parti som talade om uppoffringar för att komma ur krisen — att den socialdemokratiska valrörelsen inte var någonting annat än en våldsam kanonad mot den besparingspolitik och mot den antiinflationspolitik som regeringarna Fälldin har bedrivit. Har Kjell-Olof Feldt redan glömt valrörelsens alla diskussioner? Till sist en fråga: Innebär löftet till pensionärerna att ATP-pensionärerna nu kan räkna med en hundraprocentig kompensation för devalveringens effekter?
Herr talman! Nils Åsling försöker tydligen göra gällande att den politik han varit med om att föra har varit så framgångsrik att det nu inte krävs några åtgärder för att förbättra läget för svensk industri. Låt mig därför bara påminna om att 160 000 jobb har försvunnit ur svensk industri efter 1977 års devalvering. Ni har lånat upp 80 miljarder kronor i utlandet därför att industrin inte förmår sälja och konkurrera. Det var det vi övertog. Det var arvet ifrån den Åslingska regeringsperioden. Så har Nils Åsling mage att påstå att vi inte behöver göra någonting åt detta. Sedan några ord om skillnaden när det gäller de uppoffringar som det här är fråga om. Vår mening är — och vi kommer att se till att den meningen får ett reellt innehåll — att löntagarna inte ensamma skall bära uppoffringarna. Det ni gjorde var att ni ensidigt lade allt på löntagarna. Samtidigt förbättrade ni villkoren och sänkte skatterna för aktieägare och företagare — det som Knut Wachtmeister stod och försvarade här för en stund sedan. Det är skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig politik.

Herr talman! Det är riktigt att svensk industri har haft svårt under 1970-talet och hittills under 1980-talet att hävda sig internationellt och att många jobb dess värre har försvunnit, beroende på att vi har haft ett konkurrensläge gentemot omvärlden som varit ofördelaktigt. Men med devalveringen i september 1981 återställdes den svenska industrins relativa kostnadsläge till vad det var i början av 1970-talet. Och det var alltså en mycket betydelsefull åtgärd, motiverad direkt av vår konkurrenssituation. Vad som sedan återstått har ju varit att pressa ner inflationen och att, utifrån de fördelningspolitiska värderingar som vi har och som innebär att de svaga i samhället skall särskilt skyddas, se till att expansionen av den offentliga konsumtionen hålls tillbaka. Så till vida företräder vi samma fördelningspolitik som ni har företrätt. Men hur blir det med den 100-procentiga kompensationen till ATP-pensionärerna? Skulle vi inte kunna klara ut den frågan åtminstone här i dag?
Herr talman! Jag har redan sagt att det löfte vi har ställt ut till pensionärerna skall vi hålla. Jag skall inte behöva upprepa det flera gånger för att det skall gå upp för Nils Åsling vad vi menar med detta. Sedan bara en sak. Under 1982 har svensk export blivit en total besvikelse. Den borgerliga regeringen trodde att vi skulle få en förbättring av handelsbalansen. Den har kraftigt försämrats. Vi kommer att förlora ytterligare 40 000 industrijobb. Sedan står den för det hela ansvarige och säger: Allting är bra, här behöver ingenting göras. Vi skall, herr talman, vara tacksamma för att Nils Åsling numera för industripolitik från oppositionsbänken.

Herr talman! Det var ju för att förbättra den svenska industrins konkurrenskraft som vi i regeringarna Fälldin eftersträvade att, och lyckades, pressa ner inflationen 5 96 på de två senaste åren. Ni löper nu risken att få en 15-procentig inflation — en ny kostnadsexplosion av den typ som vi hade här i landet i mitten av 1970-talet och som egentligen är upphovet till många av våra industriproblem samt till industrikriserna 1977 och 1978. Det är det höga spel som ni nu bedriver. Det är ett spel med de breda folkgruppernas standard som huvudsaklig insats. Jag tycker nog att ekonomioch budgetministern skall ta det litet försiktigt, när han anklagar de tidigare regeringarna för att inte ha tagit hänsyn till de breda folkgrupperna. Om det är någon som äventyrar de breda folkgruppernas standard, så är det socialdemokratin med dess nya ekonomiska politik. Skall man nu tolka det här med löftet till pensionärerna som att ATP-pensionärerna får räkna med en 100-procentig kompensation?

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag avser att vidtaga några åtgärder för att förhindra den kostnadsfördyring som uppkommer för ideella och kristna organisationers arbete utomlands på grund av devalveringen. Till ideella och kristna organisationers arbete utomlands utgår vissa statsbidrag över SIDA:s budget. Frågan huruvida en höjning av dessa bidrag kan ske för att kompensera organisationerna för devalveringen får bedömas i anslutning till det nu pågående budgetarbetet.

Herr talman! Får jag börja med att slå fast att jag numera sitter i riksdagen på eget mandat, varken som ersättare eller på utjämningsmandat. Jag vill ha det till protokollet, så att det blir slut på frågorna om jag verkligen är riksdagsledamot. Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga anknyter till just den avslutade debatten mellan Nils Åsling och finansministern. Jag visar på hur en stor och viktig folkrörelsegrupp — de kristna samfunden — drabbas av devalveringen. Enligt uppgift blir missionsarbetet utomlands ca 25 milj.kr. dyrare per år. Jag skall inte stå här och hyckla, herr talman, genom att påstå att jag väntat att få ett hundraprocentigt positivt svar — i varje fall inte i första omgången. Men jag anser ändå att frågan är berättigad. Jag tror att det är viktigt, herr ekonomioch budgetminister, att man, när man diskuterar de kristna samfundens arbete, har i minnet att deras arbete till allra största delen finansieras genom medlemmarnas frivilligt givna offergåvor. Jag anser också att det är viktigt att stryka under att medlemmarna i de kristna frikyrkoförsamlingarna domineras av vanliga enkla Medelsvenssöner — både när det gäller samhällsställning och inkomstmässigt. De arbetar och knegar och betalar skatt på varenda inkomstkrona. Genom sitt engagemang i sin församling ger de sina offergåvor, och därför kan församlingarna bedriva ett värdefullt arbete till människornas fromma, både här hemma och utomlands. Dessa människor offrar även i svångremstider, även när ni i regeringen drar åt svångremmen fyra fem hål ytterligare. Och det är en väldig skillnad mellan den verksamhet som bedrivs genom att beskattade pengar offras — alltså en sådan verksamhet som samfunden har — och verksamhet som lever på statsbidrag. Men det finns naturligtvis gränser för hur mycket de kristna samfunden orkar med. När regeringen på ett bräde lägger en börda på ytterligare 25 milj.kr. på en ekonomiskt ansträngd folkrörelse blir det svårt. Självfallet krävs strama tyglar när landets ekonomi är i obalans. Det är jag den förste att erkänna — jag är ju moderat. Jag förstår också att den socialdemokratiska regeringen i dagens läge inte vill sprätta ut pengar till höger och vänster. Men vi är alla överens om att kyrkornas missionsarbete utomlands är mycket effektivt. Jag skulle vilja strama upp frågan, med anknytning till det mer eller mindre halva löfte som finansministern ger i svaret, med en följdfråga: Vill ekonomioch budgetministern här i riksdagen i dag lova att medverka till att de kristna samfunden, inom ramen för SIDA-anslaget, skall få ett ökat ekonomiskt bidrag?

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det står helt klart att den devalvering som var den socialdemokratiska regeringens första åtgärd drabbar hårt, inte minst på boendesidan. Min fråga berör bara en del av den kostnadsökning vi har att vänta oss. Det är rätt enkelt att räkna ut vad ökade priser på oljan ger för resultat i höjda kostnader per kvadratmeter. Men tyvärr räcker inte det krontalet som svar på frågan om vad höjningen av hyran blir. Sammanräknat har denna genomtänkta ekonomisk-politiska åtgärd drastiska effekter på boendekostnaderna. Det är illavarslande att man i dag inte kan svara på frågan om kostnadsökningarna, inte ens nu snart två veckor efter beslutet. Det är självklart att alla tänker tillbaka på valrörelsen, de löften som gavs och de inlägg som förekom i debatten. Det var uppgifter som skulle ge väljarna en klar bild av vad de hade att vänta sig efter valet. Väljarna invaggades då i uppfattningen att hyreskostnaderna skulle sänkas eller åtminstone kraftigt Nr 14 begränsas. Torsdagen den I debatt efter debatt kritiserade oppositionen regeringens besparingspoli 21 oktober 1982 tik kraftigt. Under det gångna riksmötet sade socialdemokraterna här i kammaren konsekvent nej till alla besparingsförslag — detta trots att besparingspolitiken syftade till att uppnå balans i samhällsekonomin. Regeringen minskade ökningstakten på bostadssubventionerna samtidigt som vi skyddade de svaga i samhället. Det var en ansvarsfull bostadspolitik och den sade socialdemokraterna nej till. Man sade att man i stället skulle lösa alla problem på annat sätt, och vad gör man nu? Jo, i stället för att lösa problemen skapar man verkligen nya. Nu kommer det att uppkomma enorma krav på bostadssubventionssystemet: på bostadsbidragen, på räntebidragen och på ränteavdragen. Det måste till åtgärder för att fånga upp t.ex. barnfamiljerna, som alltid drabbas hårt. Det vore intressant att höra vad bostadsministern tror om det sug efter ökade subventioner som måste komma och om han anser att den nödvändiga ökningen innebär en ansvarsfull politik.

Herr talman! Bostadsministern förstår säkert att människorna är oroade och undrar över vad som kommer att hända. Att man från olika utgångspunkter diskuterar bostadspolitiken är ganska naturligt. Som jag ser det kommer den politik som socialdemokraterna tydligen tänker föra att medföra ett så stort tryck att människorna har all anledning att känna oro. Bostadsbidragen måste öka. Vi får en hög inflation och vi har hög ränta. Med det ränteavdragssystem som vi har blir det ett starkt tryck på bostadssub ventionssystemet. Allt detta måste leda galet, och då kanske det kommer 55 drastiska sparåtgärder som drabbar människorna hårt. Människorna har all anledning att känna oro.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

Herr talman! Jag tror att människorna känner oro just med anledning av de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen har vidtagit.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

Herr talman! Det är synd att vi inte i dag har kunnat få en utförligare Om utbyggnaden beskrivning av vad devalveringen innebär för bostadskostnaderna — det var av närradion detta som min fråga gällde. Då kanske oron kunde ha minskat.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om jag vill verka för en utbyggnad av närradion i den takt som möjliggörs av televerkets utbyggnadskapacitet och närradionämndens administrativa resurser. Man har ibland velat få socialdemokraterna att framstå som närradiomotståndare. Det stämmer inte med verkligheten. I två radioutredningar har våra representanter förordat försök med närradio. I försöksverksamheten med närradio har arbetarrörelsen deltagit på många orter. Som folkrörelseman är jag lockad av de möjligheter närradioverksamheten kan ge det lokala föreningslivet. Närradions framtid avgörs av de grupper och de människor som arbetar med närradion, inte av riksdagsbeslut om organisationsstrukturen. Den slutliga organisationen bör beslutas mot bakgrund av erfarenheterna från en mer utvecklad försöksverksamhet. Jag är därför beredd att föreslå regeringen att närradiokommittén får leva vidare. Inrättandet av en närradionämnd bör med andra ord anstå. Det innebär att närradioverksamhet skall fortsätta och att inget obönhörligt stopp sätts för nya tillstånd.

Herr talman! Bengt Göransson har övertagit ett spännande och välskött pastorat. Med tanke på de viktiga områden han nu övertar ansvaret för — kultur, medier och skola — vill jag önska honom allt gott i det fortsatta arbetet. Jag tackar också för svaret. Min fråga föranleddes av att motstridiga besked efter valet har lämnats från socialdemokratiskt håll om avsikten att fullfölja utbyggnaden av närradion i enlighet med riksdagens beslut i våras. Dessa olika uttalanden har skapat oro inom de många organisationer runt omi landet som efter riksdagsbeslutet gjort långtgående förberedelser för att börja sända närradio under de mera permanenta förhållanden som den nya närradiolagen förutsätter. Närradiokommittén har hittills beviljat tillstånd för sändningar på 34 orter, och på ett stort antal andra orter är 57 förberedelserna så långt komna att villkor som förändras i förhållande till riksdagsbeslutet skulle innebära en svår besvikelse. I statsrådets svar ges inte någon garanti för att riksdagens intentioner kommer att fullföljas och att det därmed skapas förutsättningar för den successiva utbyggnad som riksdagsbeslutet förutsätter. Vad organisationerna vill veta är just hur det skall bli med utbyggnaden. Man kan, enligt min mening, inte hävda att fattade beslut kommer att gälla och samtidigt hävda att den påbörjade utbyggnaden skall genomföras i långsammare takt än vad televerkets investeringskapacitet och närradionämndens resurser medger. Riksdagsbeslutet innebär nämligen att utbyggnaden skall begränsas endast med hänsyn till knapphet på resurser i dessa två avseenden. Det förefaller litet omotiverat att skjuta på tillsättandet av närradionämnden med hänvisning till att ytterligare erfarenhet behöver vinnas av olika typer av föreningssändningar, innan man låter en permanent närradiomyndighet träda i funktion. I propositionen uttalade jag att närradioverksamheten ännu inte funnit sin slutgiltiga form. Jag föreslog därför att närradionämnden skulle få i uppdrag att fortlöpande följa och utvärdera verksamheten och till regeringen lämna förslag om de förändringar av villkoren som erfarenheterna kunde ge anledning till. Enligt riksdagsbeslutet ingår det också i närradionämndens uppgifter att uppmärksamt följa andra former av föreningssändningar än de som förekommer i närradion. Riksdagsbeslutet innebär alltså att inga ovidkommande hinder skall resas för fullföljandet av riksdagens beslut om en successiv utbyggnad av närradion. Jag vill därför fråga statsrådet om han är beredd att klart uttala att utbyggnaden av närradion skall fortsätta enligt riksdagsbeslutet.
Herr talman! Låt mig säga att inga ovidkommande hinder kommer att läggas för närradioverksamheten. När socialdemokratin talar för en försöksverksamhet på detta område gör den naturligtvis det mot bakgrund av att försöksverksamhet bedriver man med sådant som är möjligt, inte med sådant som man betraktar som omöjligt. Jag tycker det bör vara en tillräcklig garanti för att de grupper och de människor som arbetar med närradion skall kunna känna sig lugna. Det är faktiskt de som avgör om närradion har livskraft och utvecklingsförmåga.
Herr talman! Det vore fel av mig att dölja att jag känner tillfredsställelse över den här repliken. Jag betraktar detta som andens seger över materien.

Herr talman! Olle Westberg har frågat mig om jag avser föreslå regeringen några förändringar avseende det utbildningsstöd som kan lämnas till företag när det finns påtaglig risk för permittering eller uppsägning av anställda. Frågan har ställts mot bakgrund av att det nuvarande stödet om 20 kr per anställd och utbildningstimme inte har givit avsedd effekt. Jag kan nu meddela att regeringen i dag har beslutat om en sådan höjning, dvs. att bidraget för utbildning vid risk för permittering eller uppsägning inom tillverkningsindustrin höjs från 20 till 35 kr.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för det positiva svaret på min fråga. Under hösten har antalet varsel om permittering eller uppsägning ökat kraftigt i praktiskt taget alla delar av vårt land. Enbart i de två bruksorterna Hofors och Sandviken, som ligger mig nära, står drygt 3 000 anställda inför hotet om permittering. Det akuta behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser är därför mycket stort. En höjning av utbildningsstödet borde enligt min mening ha skett långt tidigare. Så hade också kunnat ske, eftersom riksdagen redan hösten 1981 gav den dåvarande borgerliga regeringen fullmakt att lämna ett högre utbildningsbidrag än 20 kr per timme till industriföretag som väljer att vidareutbilda sina anställda i stället för att permittera dem. Den möjligheten tog man beklagligtvis inte till vara, och följden har därför blivit att denna stödform har utnyttjats allt mindre av företagen. Det är nu min förhoppning att man ute i företagen i betydligt högre grad tar till vara möjligheten att utbilda sina anställda i och med det förbättrade stödet, i stället för att tillgripa permitteringar. Det måste ur alla parters synpunkt vara en riktig politik att i en lågkonjunktur utnyttja möjligheten att utbilda personalen i stället för att permittera. Jag vill med detta än en gång tacka arbetsmarknadsministern för det glädjande beskedet.
Herr talman! Låt mig bara kort säga att jag delar den förhoppning som Olle Westberg ger uttryck för, att företagen också skall utnyttja den här möjligheten till utbildning i stället för permittering.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Vän av ordning skulle möjligen fråga: Vilket svar? Socialministern väljer ju att inte svara alls på min fråga. Jag hade —tro mig, Sten Andersson! tillönskat socialministern ett bättre svar att börja statsrådsgärningen här i riksdagen med. Men det kan ju repareras. Jag skulle därför vilja uppmana socialministern att i en replik bättra på det här svaret. Använd all den pedagogiska talang som socialministern ju besitter, när inte manuskript klavbinder, och tala om hur svaret skall tolkas! Enklast kan ju det ske genom att använda orden ja eller nej som svar på min fråga: Kommer barnfamiljerna att fullt ut kompenseras för devalveringens och momshöjningens effekter? Nu sägs bara att den saken skall man prövai den fortsatta beredningen. Jag begär ju inga orimligheter — det gör jag aldrig. Jag kräver inte att socialministern skall lova att för alltid och evigt kompensera barnfamiljerna för varje tiondels procents inflation. Vad jag frågar är bara om den socialdemokratiska regeringen avser att kompensera barnfamiljerna för den extra prisstegring som den nya regeringen själv förorsakat med devalveringen och den aviserade momshöjningen. Åtminstone för denna onödiga och självförvållade prisstegring borde ju barnfamiljerna, som inget ont gjort, få kompensation. Jag skall inte låta detta bli en allmänpolitisk eller ekonomisk-politisk debatt, men det är klart att det är det lappkast socialdemokraterna genomfört när det gäller den ekonomiska politiken efter valet som bildar bakgrund. Jag tror inte socialministern kan hitta en enda s.k. vanlig människa som tolkat de många fagra löftena från er sida i valrörelsen som löften om en skyhög inflation, som leder till en makalös åtstramning för vanligt folk och den privata efterfrågan. Det var knappast det intryck ni gav i valrörelsen. Tvärtom skulle det bli mera svängrum och mindre svångrem — men tror socialministern att barnfamiljerna upplever det så? Nr 14 Om det har uppkommit svängrum någonstans, inte är det i barnfamiljernas Torsdagen den hushållsbudget. Tvärtom kommer hushållspengarna att räcka till allt mindre 21 oktober 1982 med den prishöjarpolitik som socialdemokraterna nu infört.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

Herr talman! Det är bra att Sten Andersson upptäckt landets ekonomiska problem. På regeringens första dag ökade utlandsskulden med mångmiljontal. Den devalvering regeringen genomförde ökade skuldbördan och räntekostnaderna med stora summor. Denna börda skall nu fördelas på bl.a. barnfamiljerna. I det läget har Sten Andersson inte något besked att ge om de åtminstone kommer att kompenseras för denna extra och onödiga inflation. Barnbidragen har stigit från 1800 kr. till 3 000 kr. under den tid som st socialdemokraterna var ute ur kanslihuset. Det har i stort sett varit ett skydd fram till 1981 för inflationen. För flerbarnsfamiljerna har det inneburit en real förbättring. Om statsrådet inte nu kan ge besked i kronor och ören — och det begär jag inte — om hur stor höjningen skall bli av barnbidraget, borde vi ändå kunna få en riktningsangivelse. Är ambitionen att skydda barnfamiljerna för den extra åtstramning som den onödiga devalveringen och den ännu mer onödiga momshöjningen innebär? Är ambitionen denna, Sten Andersson?

Herr talman! Jag har frågat om vi kan räkna socialministern till dessa progressiva krafter. Vi har inte fått något som helst besked om vad ambitionen är från regeringens och socialministerns sida när det gäller att skydda barnfamiljerna mot denna extra, onödiga inflation. Vi hade klarat att skydda barnbidragens värde med den inflation som hade följt av vår ekonomiska politik. Med den skyhöga inflation som följer av er ekonomiska politik är det svårare — det förstår jag. Därför har jag frågat om ni åtminstone skall kompensera för den extra inflation som ni på er första dag förorsakade svenska folket. Svaret är lika tunt som den vattvälling som barnfamiljerna väl nu får äta.

Herr talman! Jag vill härmed meddela att på grund av att interpellanten är förhindrad att närvara den 8 november kan jag inte besvara interpellation 1982/83:1 av Carl Bildt inom föreskriven tid. Vi har överenskommit om att svar skall lämnas den 15 november.
Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig vilka ändringar jag avser att föreslå i den beslutade planeringsinriktningen för försvaret. Frågan har ställts med utgångspunkt i regeringsförklaringen. Jag vill erinra om att 1982 års försvarsbeslut fattades av en i de flesta frågorna enig riksdag. Det viktigaste undantaget var frågan om JAS, där vi socialdemokrater ansåg att projektet borde prövas ytterligare före beslut. I övrigt förordade vi vissa begränsade avvikelser från den inriktning som riksdagen beslutade om i våras. Sedan dess har den förra regeringen fattat en del beslut som bygger på den av riksdagen fastställda inriktningen. Vidare har myndigheterna i höst redovisat nya programplaner och anslagsframställningar som en grund för regeringens ställningstaganden inför nästa budgetår. Regeringen kommer självfallet att noga pröva detta myndighetsunderlag. I samband härmed kommer JAS-projektets ekonomi att analyseras. Resultatet av prövningen kommer att redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag kan instämma med försvarsministern i att det var en i stort sett enig riksdag som fattade 1982 års försvarsbeslut. Jag instämmer också i att JAS-frågan utgjorde ett undantag. Jag har inte heller berört JAS i min fråga. Även om man i övrigt var i stort sett enig, fanns det ett antal socialdemokratiska motioner som avslogs. Socialdemokraterna förordade också en lägre ekonomisk ram. Försvarsbeslutet föregicks av ett långvarigt och ingående utredningsarbete. Man tvingades diskutera tänkbara nivåer på anslag och inriktning av verksamheten under lång tid. Dessa diskussioner har inte börjat under de senaste åren till följd av sparåtgärder. Kaappast någonstans inom offentlig förvaltning har verksamhet och verksamhets bedrivande blivit föremål för ifrågasättande och planering så tidigt som för försvarets del. Inför 1982 års försvarsbeslut blev diskussionerna särskilt känsliga och de förändringar som beslöts särskilt smärtsamma. När besluten väl var fattade hoppades de som jobbar inom försvaret att en tids arbetsro skulle följa. Det är därför synnerligen olyckligt att funderingar än en gång har startat på grund av den mening i regeringsförklaringen som jag citerade i min fråga till försvarsministern. Försvarsministern säger nu att det man förordar är vissa avvikelser från den inriktning som riksdagen beslutade förra våren. I sitt svar talar försvarsministern om en prövning av myndighetsunderlaget. Frågan är då vad en sådan prövning skall innefatta. Om jag gör en pessimistisk tolkning av försvarsministerns svar, så innebär det att man skall genomföra alla motionskrav som avslogs, ändra färdriktningen och förändra ramen. Det är av stort intresse för de människor som arbetar i organisationen att få veta omfattningen av dessa förändringar. Något mer svar än att resultaten av prövningen skall redovisas i budgetpropositionen borde vi kunna få.
Herr talman! 1982 års försvarsbeslut ligger fast i alla sina huvuddelar. De marginella skillnader som det här rör sig om skall jag, som jag tidigare sade, be att få återkomma till.
Herr talman! Det gläder mig att det är marginella förändringar, men jag måste ändå hålla fast vid att det talas om myndighetsunderlag. Här finns redan gjorda beställningar, vilket gör att man är uppbunden. Skall det då göras några förändringar, t.ex. på ekonomisidan, kan det drabba fredsorganisationen. Det skulle alltså vara bra om vi kunde få ett litet utförligare svar. Vi har också frågan om värnpliktsförmånerna. Det är naturligtvis positivt om de kan bli bättre. Men om de skall läggas inom ram, vad betyder då det för ekonomin? Skall man på den socialdemokratiska sidan fortsätta i enlighet med sina tankar när det gäller ramen över huvud taget — 85 milj.kr. mindre per år — får vi ett annat budgetklimat, det blir ett ramtryck. Skall man då ha prövningar varje år och i så fall för vilka områden? Det skapas stor oro, och det är betänkligt, eftersom det gäller ett parlamentariskt fattat beslut.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen bedömer att de planer som lagts fram för ett lager för lågoch medelaktivt avfall under havsbotten vid Forsmark är tillräckliga ur säkerhetssynpunkt nu och i framtiden. Svensk Kärnbränsleförsörjning AB inlämnade i mars i år en ansökan till regeringen enligt 136 a § byggnadslagen om att få uppföra lagret. Vidare har bolaget till statens kärnkraftinspektion inlämnat en ansökan om tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva anläggningen. Inspektionen har att efter granskning överlämna ansökningen med eget yttrande till regeringen. Vid prövning enligt atomenergilagen är säkerhetsgranskningen huvudfrågan. Kärnkraftinspektionens handläggning av ansökningen enligt atomenergilagen är ännu inte avslutad. Jag är inte beredd att uttala mig om säkerheten i det planerade lagret förrän inspektionens granskning är slutförd och ärendet har beretts i regeringskansliet. Regeringens prövning kommer självfallet att grundas på en omfattande och noggrann genomgång av ärendet, varvid behandlingen av säkerhetsfrågorna kommer att ha en central betydelse.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Där finns naturligtvis inte mycket att ta på. Den sista meningen är det enda med någon substans i, där det sägs att regeringen kommer att göra en noggrann och omfattande prövning av ärendet. Det är närmast en självklarhet — ingen har väntat någonting annat. Men man kan ha vissa uppfattningar om och synpunkter på en sådan här historia, även om prövningar pågår. Det finns mycket att säga om detta lager under havsbotten vid Forsmark. När det gäller kärnkraftens utbyggnad i Sverige i allmänhet har den skett, som vi alla vet, med mycket falskhet och många oriktiga uppgifter. Allmänheten har förts bakom ljuset, i många fall även av riksdagen. Därför finns det all anledning att vara mycket kritisk mot en sådan här ny satsning. Man kan alltså säga en del saker om detta lager under Öregrundsgrepen. För det första har statens kärnkraftinspektions, SKI, egen expertis sagt att berget under grepen inte utgör någon barriär mot radioaktiva utsläpp. Det finns ett sådant uttalande från SKI, som statsrådet kanske kan ta rätt på. SKI har också klart sagt ut att det finns bättre berg på annat håll. För det andra skall slutförvaret fyllas med betong och lämnas åt sitt öde, vilket helt och hållet omöjliggör kontroll i framtiden. Betong har använts vid konstruktioner under 80 år. Här rör det sig om betydligt längre tid. Ölandsbron har stått i tio år, och påverkan på betongen från Östersjövattnet har redan åstadkommit allvarliga fel på den konstruktionen. För det tredje vet man redan i dag, enligt SKBF:s egna uppgifter — som statsrådet också bör ta rätt på — att radioaktivitet kan komma att läcka ut från lagret. Därför kan man begära att det bör finnas en viss uppfattning om detta, även om den slutgiltiga undersökningen och expertutlåtandena ännu inte har kommit. Havsdumpning är förbjuden enligt internationella konventioner. Detta är en havsdumpning med förlängd verkan. Jag skulle vilja ställa en följdfråga till statsrådet: Vad talar för att Sverige skall dumpa radioaktivt avfalli havet? Det är vad som kommer att ske, eftersom det kommer att läcka ut från lagret. Jag skulle också vilja fråga: Vet statsrådet om SKBF har gjort några liknande stora undersökningar för att åstadkomma ett motsvarande lager med samma kapacitet på land?

Herr talman! Får jag börja med att erinra Oswald Söderqvist om att jag av regeringsformen är direkt förhindrad att uttala mig om ett ärende medan det bereds i en myndighet av det här slaget. Jag ämnar inte inleda min ämbetsutövning med att bryta mot regeringsformen. Just därför att vi avser att ytterst noggrant pröva myndigheternas och alla andra experters yttranden i den här frågan, eftersom vi tar så allvarligt på säkerhetsfrågan, tänker jag inte uttala mig här i dag. Det vore fel, just av omsorg om säkerhetsfrågan, eftersom den omfattande bedömningen ännu inte föreligger. Jag vill också säga att det förhållandet att det här är fråga om en hittills oprövad metod inte nödvändigtvis behöver uppfattas negativt. Det är vår avsikt att hanteringen av varje form av avfall från denna verksamhet skall skötas med högre ambition än något annat land hittills har visat. Därför kommer varje metod, oavsett vilken metod det blir fråga om, att vara en hittills oprövad metod — av säkerhetsskäl, därför att vi har en högre ambition. Får jag till sist, herr talman, med anledning av den rubricering som frågan har fått och för undvikande av alla missförstånd i framtiden också klargöra att det över huvud taget inte är aktuellt att använda det nu ifrågavarande lagret för lagring av kärnbränsle.

Herr talman! Det är välgörande att höra statsrådet Birgitta Dahl förklara sig vara så noga med att ta del av alla fakta i ett mycket viktigt mål, innan hon tar ställning. Det hade ju varit bra om samma ambition hade funnits tidigare, t.ex. under 1970-talet, då vi diskuterade kärnkraften och dess risker. Då gjordes många tvärsäkra uttalanden av Birgitta Dahl, av andra socialdemokrater och av andra kärnkraftsförespråkare utan att de hade avvaktat några som helst expertutredningar eller grundliga fakta. Men det är bra att man bättrar sig. Man kan, som sagt, ha många synpunkter på det här problemet. Det är ett faktum att vi här kommer att få en gömma under havet, som vi vet — och som SKBF, som är part i målet, själv har medgett — kommer att läcka ut radioaktivitet i Östersjön. Det är alltså fråga om havsdumpning med förlängd verkan. Jag konstaterar än en gång att havsdumpning är förbjuden enligt internationella konventioner, som vi har skrivit under. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma till det här. Jag förstår naturligtvis att Birgitta Dahl med hänvisning till grundlag och annat gärna avstår från att ha några som helst synpunkter. Men man kan ju göra någon bedömning och jämförelse. När man talar om att vi skall ta hand om vårt avfall, vilket vi måste göra, borde man ju kunna tänka sig att använda andra och säkrare metoder, som kan kontrolleras på land. Havsdumpning kommer man aldrig att kunna kontrollera. Sedan är det klart att vi ännu aldrig har talat om någon lagring av bränsle, men det kanske vi kommer att göra nästa Nr 14

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är villig att snabbt fatta de beslut som krävs för att sysselsättningen vid Borås Gummifabrik AB skall tryggas. Anledningen till frågan är att statens industriverk avslagit en ansökan från bolaget om statlig garanti för ett lån till förstärkning av rörelsekapitalet. Bolaget har anfört besvär över detta beslut hos regeringen. Regeringen har i dag beslutat att bevilja Borås Gummifabrik AB den sökta garantin för ett lån på 3 milj.kr. Detta lån tillsammans med ytterligare insatser från ägarens sida i form av höjt aktiekapital samt ytterligare banklån är avsett att trygga fortsatt verksamhet i bolaget.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig om regeringen avser att lämna en offentlig redovisning av regeringsledamöternas aktieinnehav och när detta i så fall kommer att ske. En sådan redovisning har redan lämnats.

Herr talman! För ganska exakt åtta år sedan ställde jag samma fråga till den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det var finansminister Sträng som svarade. Han gav ett negativt svar. Han tyckte att frågeställningen om statsrådens offentliga redovisning av sitt aktieinnehav innehöll, som han sade, en uppenbar oförskämdhet. Bakgrunden till att jag ställde frågan var att vi i konstitutionsutskottet hade studerat den varierande praxis som man inom regeringen hade haft när det gällde att ge dispens från realisationsvinstbeskattning i samband med aktieförsäljning vid företagsfusioner. Jag tog det som ett exempel på att aktieinnehav hos ett statsråd kan ha relevans för de ställningstaganden som regeringen gör. Den gången fick jag alltså ett negativt besked. Därefter har de borgerliga regeringar som sedan 1976 har suttit vid makten i en eller annan form lämnat en redovisning av regeringsledamöternas aktieinnehav. Jag drar av statsministerns svar den slutsatsen att den nuvarande socialdemokratiska regeringen tänker följa samma praxis. Det är bra, och jag tackar för svaret.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig dels vilka organisatoriska förändringar i fråga om det nuvarande handelsdepartementet som regeringen avser att vidta, dels hur regeringen avser att låta sig bli företrädd vid kommande internationella förhandlingar på handelns område, t.ex. GATT:s ministermöte. Som framgår av regeringsförklaringen kommer regeringen senare att lägga fram förslag om vissa ändringar i den departementala organisationen, innebärande att bl.a. handelsdepartementet upphör. Jag vill dock redan nu klargöra att utrikeshandelsfrågorna kommer att sortera under utrikesdepartementet. Den närmare fördelningen av ärenden kommer att avgöras efter förslag från en arbetsgrupp i regeringskansliet som statsrådet Holmberg bemyndigats tillkalla. I avvaktan på resultatet av dess arbete handläggs såväl utrikeshandelsfrågorna som handelsdepartementets övriga frågor av vederbörande tjänstemän i departementet. Av vad jag nyss sagt följer också att det t. v. är utrikesministern som kommer att svara för svensk representation i de fall denna bedöms böra ske på ministernivå.

Herr talman! Jag tackar statsministern också för svaret på den här frågan. Bakgrunden till frågan är att det redan kort tid efter valet sipprade ut uppgifter om att socialdemokraterna hade för avsikt att avveckla handelsdepartementet, och dessa uppgifter var tillgängliga redan före det formella regeringsskiftet. Detta väckte en viss oro och en viss undran, inte minst mot bakgrund av att vi i Sverige har regler om medbestämmande och medinflytande för personalen. Jag menar självfallet inte att de anställda i en myndighet skall ha någon vetorätt mot organisationsförändringar i en myndighet, men jag utgår ifrån att det är rimligt att de anställda får möjlighet att delge sin uppfattning om en sådan här tilltänkt organisationsförändring innan det reella beslutet är fattat. Jag har dock uppfattat statsministerns svar här så att det reella beslutet är fattat, att handelsdepartementet kommer att avvecklas och att de kontakter med de anställda som kan komma att ske mera skall gälla formerna för denna avveckling. Statsministern nämnde också att utrikesministern t. v. kommer att svara för de kontakter på utrikeshandelns område som måste ske på ministernivå. Vi har ju ett EFTA-ministermöte inom kort och den stora GATT-rundan i november, och jag kan nöja mig med att önska utrikesministern framgång i de här viktiga ministeröverläggningarna. Låt mig också säga att det självfallet finns, som jag ser det, ett samband mellan inrikeshandelsoch utrikeshandelsfrågorna. Sådana saker som oljeberedskapen och en hel del av tullverkets viktiga uppgifter har ju en uppenbar koppling till utrikeshandelsfrågorna. Jag har alltså ansett det vara en poäng att man har behandlat utrikeshandelsfrågorna — med den speciella organisationen härvidlag — och inrikeshandelsfrågorna i ett departement. Och utrikeshandelsfrågorna gäller inte bara de traditionella förhandlingarna — de är också exportfrämjande. Vill man klara ut våra balansproblem med utlandet genom en ökad export, handlar det inte bara om våra relativa priser. Det handlar också i hög grad om att lära känna förhållanden i andra länders affärsliv, seder, kulturmönster m.m. och mycket av det som görs just i de exportfrämjande organen, bl.a. Exportrådet. Det är också en viktig bit, där jag inte vet hur man har tänkt sig att lösa frågan om departementstillhörigheten. Det finns många andra viktiga uppgifter, t.ex. konsumentfrågorna. Under min tid som handelsminister fick jag frågan om jag inte ville medverka till att det inrättades en särskild konsumentminister. Dessa frågor skall nu sannolikt begravas i finansdepartementet. Det gäller också tullverkets viktiga uppgifter för att bekämpa knarksmuggling, ekonomisk brottslighet och annat.

Herr talman! Bara några kommentarer. För det första är avsikten med detta att göra en kraftsamling när det gäller utrikeshandelsfrågorna inom utrikesdepartementets ram. Jag bedömer att det här blir en kraftigare satsning än tillförne på t.ex. exportfrämjande åtgärder. Här avses alltså en förstärkning. För det andra: Björn Molin sade att man nu skulle begrava konsumentfrågorna i finansdepartementet. Med all respekt tycker jag att hela konsumentpolitiken begravdes utomordentligt effektivt under de borgerliga regeringarnas tid. Det visar att det inte beror på den departementala organisationen utan framför allt på den politiska viljan om man driver en viss fråga med energi eller inte. För det tredje: I en allmän strävan att minska antalet departement och att få en rationellare fördelning av ärendena har jag och många med mig under många år tyckt att man kunde omorganisera handelsdepartementet. Sådant bör ske i samband med ett regeringsskifte eller en mera betydande omorganisation inom regeringskansliet, annars uppstår lätt ett revirtänkande. Herr Molin kan möjligen vara ett levande bevis på det — man tycker ju mycket om den organisation i vilken man har verkat.

Men en regering som ännu inte finns i sinnevärlden — som ännu inte har tillträtt — kan ju inte förhandla med tjänstemännen i medbestämmandefrågor. Däremot tog vi så fort som det var möjligt — samma dag som regeringen var utnämnd — kontakt med tjänstemännen i handelsdepartementet, och de deltar nu i detta organisationsarbete. Jag är övertygad om att vi skall kunna lösa de här frågorna på ett sätt som är till båtnad för alla parter.

Herr talman! När det gäller medbestämmandefrågorna menar jag inte att de anställda i en myndighet skall få avgöra hur man skall organisera myndigheten, men jag menar att grundtanken bakom den lagstiftning om medinflytandet som både socialdemokratin och folkpartiet har stått bakom är att människor skall få säga sin mening, innan makthavarna bestämmer sig. Såvitt jag förstår har det inte gått till på det viset den här gången. Den regering som skulle tillträda hade redan bestämt sig för att avveckla handelsdepartementet, och sedan talade man med de anställda. Jag tycker att det står i strid med grundtankarna bakom vår lagstiftning om medbestämmande. Sedan sade statsministern att det var litet av revirtänkande. O. K., det är klart att jag är litet präglad av att jag hade förmånen att få leda handelsdepartementet under ett och ett halvt år. Men det är inte det avgörande, utan det avgörande är att jag tror att just den kraftiga satsning på utrikeshandeln och på exportfrämjande åtgärder som Olof Palme talar om kommer att försvåras av att man under ett antal månader av den nya regeringens första period kommer att få sysselsätta sig med organisationsfrågor. Denna typ av organisationsförändringar är svårhanterlig. Förändringarna tar tid. De kräver eftertanke. Jag föreställer mig att regeringen — med tanke på de många stora problem som vi har på utrikeshandelns och exportfrämjandets område — hade kunnat använda sina krafter bättre, om den nu vill starta med krafttag, än till att genomföra en sådan här organisationsförändring. Nu blir det ju en arbetsgrupp, i vilken ingår ett antal statssekreterare, som skall utveckla detaljerna. Om man därvid kommer till slutsatsen att det trots allt vore bra att ha kvar handelsdepartementet, hoppas jag att den här arbetsgruppen inte av prestigeskäl skall vara förhindrad att framlägga ett sådant förslag.
Herr talman! Jag vill försäkra Björn Molin att denna regering icke har vägletts och icke kommer att vägledas av prestigeskäl rent principiellt. Det är beslutförheten som är det avgörande. Jag tror inte att vi kommer att göra några tempoförluster på grund av denna omorganisation. Det är så mycket annat som vi slipper i form av interna förhandlingar och som vi i stället gör tempovinster på under den första tiden. Sedan vill jag ta upp principfrågan, som är viktig och som är skälet till att jag kritiserade Björn Molin. En tillträdande regering skall ju i sin regeringsförklaring ge besked om den politiska inriktningen och om fördelningen av regeringsposterna. Därav följer att man vid det tillfället också måste i stora drag ge besked om departementsorganisationen. Om detta kan man icke förhandla med personalen, innan regeringen har tillträtt. Här är det fråga om den typ av politiskt beslut som ingen facklig organisation förmenar de politiska organen att fatta. Därför är det icke rätt av den avgående handelsministern att kritisera sin efterträdare för att denne icke har haft MBL-förhandlingar, som han enligt lag hade varit förhindrad att ha innan han tillträdde. En annan sak är, att när det grundläggande politiska beslutet väl är fattat, skall man ta en nära kontakt med personalen och arbeta ut förslagen tillsammans med den. Då uppkommer en rad frågor, där det finns ett berättigat krav på medinflytande och medbestämmande. Jag säger detta därför att jag inte vill påstå att detta skulle vara det sista regeringsskiftet som äger rum i Sverige.

Herr talman! Jag skall avstå från att kommentera det allra sista statsministern sade. Jag har självfallet ställt den här frågan till statsministern, eftersom han är huvudansvarig för regeringsbildningen och för fördelningen av ärendena inom regeringen. Jag har fört fram två typer av kritiska synpunkter. Den ena handlar om värdet av att ha ett handelsdepartement. Där är meningarna delade, men jag tror att vi i och för sig kan föra en saklig diskussion. Jag har pekat på att ett antal av de ärenden som under min tid i handelsdepartementet handlades där har ett inbördes samband, som kan ha ett visst värde. Min andra synpunkt var, att om medbestämmandet för personalen skall bli reellt — jag understryker att det inte är fråga om någon vetorätt — måste det ändå vara så, att personalens synpunkter inhämtas, innan man fattar det reella beslutet. Jag ser komplikationen i detta, och den har alla regeringar upplevt. Men detta måste ändå vara tanken bakom lagstiftningen på det här området, och personalen har uppenbarligen inte fått den möjligheten i det här fallet.

Herr talman! Per Israelsson har, mot bakgrund av en utredning som har gjorts för Fabriksarbetareförbundet, frågat industriministern om han är beredd att skyndsamt överväga ett beslut om fortsatt drift vid ammoniakfabriken i Närkes Kvarntorp efter utgången av år 1982. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. En redogörelse för resultatet av undersökningarna lämnades i totalförsvarspropositionen våren 1982 . I denna redovisades också de åtgärder som sammantagna borde kunna ge en rimlig försörjningsberedskap på det aktuella området. Åtgärderna omfattar beredskapslagring, förberedelser för byggande av en elektrolysbaserad ammoniakfabrik samt överenskommelser om import i kristid av kvävegödselmedel och ammoniak. Med anledning härav och med hänsyn till kostnaderna för att upprätthålla produktionen av ammoniak i Kvarntorp förordades i propositionen att fortsatt stöd för denna tillverkning inte skulle utgå. Riksdagen hade ingen erinran häremot . Fabriksarbetareförbundets utredning studeras f. n. inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att nu närmare kommentera den.

Herr talman! Fabriksarbetareförbundet uppmanar regeringen, som — sedan uppmaningen skrevs — blivit en socialdemokratisk regering, och andra berörda intressenter att skyndsamt agera för att rädda de stora värden som finns just i Kvarntorp. Förra gången ammoniakfabriken i Närkes Kvarntorp stod inför nedläggning räddades den i sista stund till fortsatt drift genom den dåvarande regeringens beslut om beredskapslån. Nu är det på nytt samma desperata situation. Den gamla regeringen stod antagligen fast vid den Cederwallska utredningens förslag om nedläggning, vilket, som det nu sagts svaret, tyvärr också blev riksdagens beslut. Det vore mycket beklagligt om också den nya socialdemokratiska regeringen skulle gå på den linjen. Utgångspunkten för min fråga är just Fabriksarbetareförbundets rätt omfattande utredning, som man gick ut med under valrörelsen i Kumla och som på ett, som jag ser det, övertygande sätt visar att det skulle vara beredskapsekonomiskt fördelaktigt för staten att driften fortsätter vid Närkes Kvarntorp. Nu är det återigen, som jag nyss sade, en desperat situation. Beträffande nedläggningen gäller ju att den skall ske vid årsskiftet. Driften har i praktiken upphört. De anställda riskerar att skingras. Vore det inte så ont om jobb, hade det redan skett. Man riskerar att förskingra de tekniska resurser som finns samlade där, vilka skulle kunna säkra en fortsatt ammoniakproduktion i beredskapssyfte. Det skulle bli billigare än lagring och billigare än den elektrolysbaserade ammoniakfabrik ”i malpåse” som har föreslagits. Om de tekniska resurserna förskingrades, skulle man också rycka undan möjligheterna till viktig energiforskning som skulle kunna ske i samband med studiet av förgasning av organiska material, såsom kol, torv och liknande. Det skulle finnas goda möjligheter härtill just vid den aktuella anläggningen, och till mycket lägre kostnad än om man skulle bygga upp en motsvarande demonstrationsanläggning från början. Man skulle vidare få möjligheter att kombinera sådan forskning med praktisk drift, om man så vill. Vi menar att det skulle vara fördelaktigt. Bakom de här kraven står Svenska fabriksarbetareförbundet, Svenska industritjänstemannaförbundet och Sveriges arbetsledareförbund centralt. Jag menar att dessa synpunkter på ett övertygande sätt måste vederläggas genom övervägningar inom departementet, annars måste driften få fortsätta. Avslutningsvis tackar jag för svaret, som jag vill tolka positivt.

Herr talman! Som jag nyss sade studerar vi f. n. Fabriksarbetareförbundets utredning. Jag är medveten om att ärendet kräver en skyndsam behandling. Ett beslut inom regeringen kommer därför att fattas inom den allra närmaste tiden. Alla de faktorer och omständigheter som Per Israelsson åberopar kommer självfallet också att vägas in när regeringen slutgiltigt tar ställning.
Herr talman! Jag vill ställa följdfrågan: När kan arbetarna vid Närkes Kvarntorp, vilka tillhör samma förbund som jag, nämligen Fabriksarbetareförbundet, räkna med att få ett besked? Det går kanske inte att svara på den frågan, men jag ställer den ändå.
Kommentarerna från löntagarorganisationerna till beslutet om devalvering av svenska kronan och till aviserade skattehöjningar har av naturliga skäl andats djup oro. På vilket sätt avser regeringen mildra de svårigheter i avtalsrörelsen som devalveringen och aviserade skattehöjningar medför?
Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig på vilket sätt regeringen tänker mildra de svårigheter i avtalsrörelsen som devalveringen och aviserade skattehöjningar medför. Devalveringen och momshöjningen underlättar i sig inte den kommande avtalsrörelsen. Men kommentarer från löntagarna har också visat vilken utomordentlig vikt man lägger vid att den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken läggs om, så att en grund skapas för ökad sysselsättning och en stark ekonomi. Regeringens krisplan avser att lägga en sådan grund. Under den senaste veckan har regeringen haft överläggningar med parterna för att bl.a. diskutera hur avtalsrörelsen skall kunna underlättas och hur devalveringens avsedda effekter på bästa sätt skall kunna utnyttjas. Det är av särskilt stor betydelse att avtalsparterna före förhandlingarna får veta vilka förutsättningar som gäller under den tid som de avser att avtalen skall vara i kraft. Ett annat viktigt villkor för att klara en svår avtalsrörelse är att de uppoffringar som krävs av det svenska folket för att vi skall kunna komma till rätta med de ekonomiska problemen inte ensidigt drabbar dem som är mest utsatta. Därför är det nödvändigt att åter ge de arbetslösa och de sjuka ett rättvist stöd, ett stöd som försämrats på olika sätt under de borgerliga regeringarna. Liksom flera av mina kolleger tidigare har svarat på frågor om devalveringens effekter, vill jag sammanfattningsvis säga att det är helt avgörande för en framgångsrik fortsättning av den inledda politiken att alla får vara med och dela på de uppoffringar som krävs för att leda Sverige ur krisen. För avtalsrörelsen är det viktigt att krispolitiken får en fördelningsprofil som innebär att även andra än löntagarna får bära bördorna. Därför avser regeringen att skärpa skatterna på förmögenheter, arv och gåvor samt att begränsa de fördelaktiga villkoren för det s.k. skattesparandet. Även andra åtgärder övervägs i syfte att dels motverka ökade förmögenhetsskillnader till följd av en stark vinstutveckling, dels säkerställa att dessa vinster används för att öka investeringar och sysselsättning.

Herr talman! Frågan om vad en regering kan och bör göra för att underlätta en avtalsrörelse är kanske en för stor fråga för att klaras av i en frågedebatt. Jag har emellertid försökt begränsa frågeställningen till vad regeringen kan och vill göra för att begränsa de extra svårigheter som devalveringen och den aviserade momshöjningen innebär. Svaret är en summarisk redovisning av regeringens initiativ och avsikter, och jag ber att få tacka för det. Frågan om hur avtalsrörelsen skulle underlättas spelade en ganska central roll i den ekonomiska debatten före valet. Socialdemokraterna kritiserade mittenregeringen hårt för besluten om karensdagar och ändrat statsbidragssystem för arbetslöshetsförsäkringen, därför att det komplicerade avtalsrörelsen. Vi förnekade aldrig att det var komplicerande faktorer, men vi påpekade att det var det faktum att besparingar över huvud taget var nödvändiga som egentligen var den komplicerande faktorn. Jag påpekade också i debatten vi hade här i våras om dessa frågor att socialdemokraternas alternativ med en momshöjning skapade större problem, därför att detta skulle sänka reallönerna och hota sysselsättningen. Men knappast någon anade väl vid det tillfället att allt tal från socialdemokratins sida om expansion och kritiken av besparingarna skulle efter valet bytas ut mot den mest hårdhänta åtstramning. Det lappkastet i den ekonomiska politiken i förhållande till agitationen före valet kunde ju inte förutses av någon vanlig människa.

Ovanpå detta kommer ett fasthållande vid tanken på en momshöjning. Regeringen, som gick till val på att underlätta avtalsrörelsen, lyckades alltså på sin första dag rulla större stenar i vägen för förhandlarna än jag tror skattehöjningars att de någonsin hade kunnat drömma om i sina värsta mardrömmar. inverkan på av Nu pågår överläggningar om allt detta, och det är väl inte så hemskt mycket — talsrörelsen som regeringen rent materiellt kan göra för att nu underlätta avtalsrörelsen. Men det finns en åtgärd: Låt bli momshöjningen! Har regeringen någon förståelse för det sättet att underlätta avtalsrörelsen, som också framförts från fackligt håll?